Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, men jag är, självfallet, inte nöjd med det svar som finansministern gett. Glesbygdsavdrag i stödområde A är ett viktigt instrument; i den förra interpellationsdebatten talade vi om skattesystemet som ska vara ett verktyg, ett instrument. Glesbygdsavdraget var ett viktigt instrument. Det var tänkt att gå till de människor som bor i gles och landsbygd med bristande kollektivtrafik, där man är tvungen att använda bilen för alla sina resor - till arbete, skola, dagis, affär, liksom för resor till övrig samhällsservice. Många familjer är dessutom tvungna att ha två bilar. I dessa områden finns inga andra alternativ, och därför var glesbygdsstödet i område A en viktig kompensation. Svaret från finansministern är att regeringen gjort mycket. Då måste jag kontra med att säga att det är ett Stockholmsperspektiv på den politik som förs. Nationellt är det lika överallt, utom möjligtvis vad gäller energiskattesänkningen, som finansministern tog upp. I allt övrigt är regler, lagstiftning och reformer lika för alla med perspektiv från Stockholm. Jag tror att finansministern och människorna i Rosenbad har svårt att sätta sig in i hur det är. I den tidigare interpellationsdebatten, den om fastighetsskatten, sade jag att jag reste ned till Stockholm i morse. Flygtaxin hämtade mig omkring klockan fem. Diskussionen från mitt hus i Piteå till Kallax flygplats handlade enbart om energibeskattningen och de höga priserna på drivmedel. Det är en vanlig diskussion i de trakter jag kommer från. Diskussionen nu gäller alltså grundavdrag och ytterligare något annat, och just därför undrar jag vilka andra åtgärder finansministern kan tänka sig att vidta i stället. Det finns ett skriande behov i regioner runt om i Sverige där inga andra alternativ finns än bilen när man ska ta sig till samhällsnyttig service som skola, dagis, affärer, apotek, skattemyndigheten. Återigen är svaret från finansministern att avdraget för närvarande inte är aktuellt. Därför blir frågan: Hur höga ska drivmedelspriserna behöva vara för att finansministern på nytt ska börja fundera på att införa någon form av avdrag? Det avdrag vi hade var träffsäkert och svårt att fiffla med, svårt att göra oegentligheter med. Vad är tanken bakom att det för närvarande inte är aktuellt att hjälpa de människor som finns i områden utan andra alternativ?